Herr talman! Ove Karlsson framhåller nödvändigheten av att så mycket papper som möjligt samlas in och att det inte bränns upp utan kommer industrin till del. Men samtidigt är han motståndare till att försöka avskaffa den kartell som begränsar prisbildningen, vilket gör att det inte lönar sig att samla in papper från avlägset liggande områden. Priset täcker inte ens fraktkostnaderna. Detta är ytterligare ett tecken på att man inte vill vidta kraftåtgärder, om man kommer på kollisionskurs med massakapitalet. Det är detta det ytterst handlar om i denna fråga. När det gäller frågan om tungmetaller i avloppsslammet hänvisade Ove Karlsson till det föreliggande förslaget. Det förslaget tillfredsställer ju inte alls kravet på att det skall vara möjligt att använda allt avloppsslam för jordbruksändamål. Det är alltså självklart att jag inte är nöjd med utskottets handläggning av den frågan. Om man när det gäller frågan om en ny avfallsstrategi inte redan när man tillverkar en vara tar hänsyn till hur den skall återvinnas, dvs. om man inte introducerar den tekniken och den planeringsmekanismen, kommer vi fortlöpande att få allt större avfallsproblem i vårt land. Propositionens förslag är i många stycken helt otillräckligt.

Herr talman! Insamlingen av pappersavfall diskuterade vi i höstas, och jag sade då att pappersavfall insamlas i rätt omfattande grad och att riksdagens målsättning från år 1975 i stort sett var uppfylld. Eftersom regeringen fortlöpande med stor uppmärksamhet följer frågan anser jag inte att det finns anledning att vidta ytterligare åtgärder i det hänseendet. Frågan om tunga metaller i avloppsslam följs av naturvårdsverket, och situationen har förbättrats. För dagen har vi alltså inte anledning vidta ytterligare åtgärder.
Herr talman! Det faktum att man ”följer frågan” innebär inte att man gör något ingrepp mot kartellen. Det är symtomatiskt att Ove Karlsson inte ens nämner kartellen i sitt inlägg.

Herr talman! Så sent som i november förra året hade vi här i kammaren en debatt om avfallshantering. Det var då 1984 års motioner som behandlades. I dag, ett halvår senare, är det dags för kammaren att ta ställning till årets motioner angående avfallshantering. Vi moderater i jordbruksutskottet hade då ingen anledning att reservera oss på någon punkt, och det har vi inte nu heller. I stort sett har inga nya ståndpunkter framkommit sedan höstens behandling av denna fråga. I ett ärende, som också behandlades i höstas, är jag dock personligen besviken på utskottsbehandlingen, nämligen det angående bilskrotningslagen. Förra året motionerade jag om bilskrotningssystemet, och i år finns en liknande motion från ett antal socialdemokrater. Årets motion får ungefär samma svar som den tidigare. Hösten 1984 avstyrktes motionen med hänvisning till att frågan var föremål för överväganden i olika instanser. Statskontoret har lagt fram en utredning om ändrade regler för bilskrotning, där man föreslår höjda skrotningspremier. Det sades då att frågan bereddes i jordbruksdepartementet, och man väntade också på den utredning som gällde avställningsinstitutet i bilregistret. Resultatet skulle överlämnas till kommunikationsdepartementet. Utskottet anser nu att man skall avvakta de olika instansernas överväganden, och det är precis vad man sade i höstas. När jag då talade i detta ärende slutade jag med att säga: Kan man hoppas att detta kommer att ske den 1 juli 1985? Nu får jag väl flytta fram positionen och säga: Kan jag hoppas att skrotningspremierna kommer att ändras den 1 juli 1986? En annan fråga som jag har motionerat om är nedskräpningen i skärgården, närmare bestämt om de s.k. sopmajorna. Genom båtlivet har frågan aktualiserats. Båtlivet utgör en stor rekreationskälla för människor. Även den utländska turismen har fått upp ögonen för den svenska skärgården. Turismen skapar dessutom sysselsättning och behov av service i våra kustoch skärgårdsområden. Sveriges turistråd propagerar med statliga medel för båtturism i Sverige. Ett av de viktigaste säljargumenten är därvid vår allemansrätt och vår rena natur. I dag får kommunerna 6096 av kostnaderna för driften av de s.k. sopmajorna — som är uppförda med statligt stöd — täckta av landstingen. Och prutas det på statens stöd, kommer säkert också landstingsstödet att sjunka. Sopmajorna och latrinerna i skärgården fyller en mycket viktig funktion i miljövårdshänseende. Sedan dessa infördes har vi fått en betydligt renare skärgård, och för närvarande har man inga stora renhållningsproblem. Skulle sopmajorna försvinna får vi utan tvivel en snabb försämring, och en sådan åtgärd skulle säkert få en demoraliserande effekt på besökarna. Och besökarna är ju många. Det framgår av Svenska turistföreningens statistik, som visar att det sommaren 1984 var lika många övernattningar i fritidsbåtar som det var på Stockholms hotell sammantaget per natt. Det totala anslaget till renhållning och toalettservice är i dag 20 milj.kr. för hela landet. Omräknat efter index är anslaget inte större än det var för tio år sedan, samtidigt som besöksfrekvensen fördubblats. Man har, mellan naturvårdsverket och framför allt Stiftelsen Håll skärgården ren, diskuterat olika finansieringsalternativ. Man har sagt att ett alternativ faktiskt kan vara att gå ut och be näringslivet sponsra miljövården i utbyte mot exempelvis reklamplatser i skärgården. Skall skärgårdens hemlighus bli annonspelare? Är det det som skall bli sopmajornas räddning? Utskottet har sagt att ansvaret för renhållningen skall vila på kommunerna och finner därför ingen anledning att föreslå riksdagen någon åtgärd. Men det stora problemet är att det främst är de fattiga skärgårdskommunerna som drabbas när anslagen dras in. Herr talman! Med det anförda vill jag ställa i förhoppning att det dåliga resultat som jag kan förutspå när det gäller sopmajorna inte kommer att bli verklighet, utan att någon annan lösning kommer till stånd.
Kammaren övergår nu till att debattera jordbruksutskottets betänkande 29 om lag om foder.

Herr talman! I förslag till riksdagen om ny lag om fodermedel föreslås förbud mot inblandning av preparat i tillväxtbefrämjande syfte. Regelmässigt tillsätts i fodermedel för slaktsvin och kycklingar kemoterapeutika. Kemoterapeutika har antibakteriella egenskaper vid direktkontakt med bakterier. Däremot har det inte medicinska egenskaper. Denna tillsats verkar i djurens tarmkanal och förbättrar matsmältningen genom att vid denna intensiva uppfödning hålla bakteriefloran under kontroll. Medlet upptas inte i kroppen vid matsmältningen utan passerar ut genom tarmen och bryts sedan ner. Medlet kommer således inte in i muskulatur och blodomlopp. Detta är också anledningen till att restsubstanser inte kan spåras i kött. Medlet har otvivelaktigt haft fördelaktig inverkan på djurhälsan och har använts såväl i Sverige som utomlands i ett tjugotal år. Medlet kan således sägas vara väl prövat. Till skillnad från vad som förekommer i Sverige används i utlandet antibiotika även i tillväxtbefrämjande syfte. Detta torde vara främsta anledningen till att regeringen nu lagt fram förslag om ett generellt förbud mot inblandning av tillväxtbefrämjande medel i fodret. Då antibiotika inte används på detta sätt i Sverige är det enligt moderata samlingspartiets mening ett onödigt förbud som drabbar djurägarna i form av sämre uppfödningsresultat och konsumenterna i form av dyrare livsmedel. Djuruppfödarnas lönsamhet har beräknats minska med 10 kr. per slaktsvin och med 25 öre per slaktkyckling, om regeringens förslag genomförs. Vi anser att denna ytterligare kostnadsbelastning på den svenska produktionen först och främst är principiellt felaktig men dessutom kommer vid en synnerligen olycklig tidpunkt, då jordbruket i övrigt är hårt ekonomiskt pressat. Vi har för den skull föreslagit sådan ändring i regeringens förslag att kemoterapeutika i tillväxtbefrämjande syfte alltjämt skall vara tillåtet i foderblandningar. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservation 1 till detta betänkande.
Herr talman! Redan under allmänna motionstiden vid 1983/84 års riksmöte väckte centern en motion om förbud mot användning av kemoterapeutika i tillväxtbefrämjande syfte. Om beslut hade fattats då, skulle ett förbud ha kunnat vara i kraft nu. Vi är glada över att alla utom moderaterna nu ställer upp på detta krav. Konsumenterna får en ökad trygghet i fråga om risken för resistens mot nödvändiga läkemedel. Konsumenterna ställer med all rätt högre och högre krav på kvalitet. Vi anser att det är viktigt att man även i exportsammanhang tillvaratar detta ökade medvetande och utnyttjar vårt förbud mot antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte vid marknadsföring av svenskt kött utomlands. Detta har centern framfört i ett särskilt yttrande. Vi är alltså nöjda med propositionen på de flesta punkter men har i en motion och i reservation 2 till jordbruksutskottets betänkande 29 tagit upp vissa frågor. Således anser vi att man i lagen om foder borde ha tagit med även kvalitetsaspekten på djurfoder. Vi har i synnerhet tänkt på inblandningen av fiskmjöli djurfoder. Även om foderbranschen nu har träffat en frivillig överenskommelse, vet man inte om alla ställer upp på detta även i framtiden. Till 3§ 2 p., som lyder: ”gör livsmedel från djur som utfodrats med fodret skadligt eller otjänligt som människoföda”, vill vi därför ha tillägget: ”eller leder till försämrad livsmedelskvalitet”. Dessutom anser vi att samma bestämmelser borde gälla för importerat kött som för svenskt. Vi skall inte importera kött från producenter som har använt kemoterapeutika i tillväxtbefrämjande syfte. Det är viktigt att konsumenternas säkerhet tryggas oberoende av varifrån livsmedlet kommer. Utskottet anser att detta är ett oacceptabelt handelshinder. Men jag tycker inte att detta är värre än när folk från USA åker hit till Sverige och besiktigar slakterierna här innan man godkänner import av kött till USA. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill gärna säga till Kerstin Andersson att det nog är alldeles riktigt som det har sagts att konsumenterna är väldigt tacksamma för ständigt högre kvalitet på de varor de köper. Tänk om de kunde ställa samma krav på oss politiker, nämligen att vi slutade i riksdagen att ägna oss åt den typ av svartkonst som det här regeringsförslaget onekligen är ett exempel på och som Kerstin Andersson stöder! Det är viktigt att vi lär oss så pass mycket om det vi hanterar, att det inte stiftas lagar som försämrar jordbrukets villkor alldeles i onödan. Vi använder i Sverige inte antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Det kan bara användas att bota sjukdom med och fås på recept. När vi har den tingens ordning, är denna lag ett slag i luften. Jag vill som sagt uttrycka förhoppningen att samma kvalitetskrav som ställs på livsmedel också ställs på politiker. Då slipper vi underligheter av den här typen i Sveriges riksdag.

Herr talman! Det har under senare år blivit mer och mer vanligt att man i djurfoder blandar in antibiotika eller andra kemoterapeutiska medel i syfte att öka tillväxten. Det är helt naturligt att många människor reagerar mot en sådan utveckling, både vad gäller djuren och deras uppväxtmiljö och med tanke på den påverkan medlen kan ha på oss människor som konsumenter av livsmedel. De grundläggande bestämmelserna om foder finns i lagen om tillverkning av och handel med fodermedel m.m. från 1961. Denna lag bygger på tanken att alla i princip bör ha rätt att tillverka, importera och saluföra praktiskt taget vilket foder som helst, bara uppgifter om detta lämnas i den omfattning som myndigheter bedömer erforderligt. Undantag gäller för sådana ämnen och varor som kan inverka på djurens tillväxt, hälsotillstånd eller prestationsförmåga och för foder som innehåller främmande ämnen. Användningen av foder faller emellertid helt utanför lagstiftningen. Inte heller innehåller nuvarande lag några grundläggande krav på beskaffenheten hos foder. Sedan lagens tillkomst 1961 har det inom foderområdet skett en omfattande och ganska genomgripande förändring. Användningen av proteinrikt foder har ökat. Prishöjningar på grund av att tillgången på proteinrikt foder under vissa tider varit begränsad har lett till ett intensifierat sökande efter nya sätt att tillgodose proteinbehovet i animalieproduktionen. Härvid har bl.a. olika kväveföreningar kommit till användning för att i första hand tillgodose de idisslande djurens proteinbehov. Vidare har möjligheten att använda kolväten och olika slags kolhydratiska avfallsprodukter för produktion av proteinfoder med hjälp av mikroorganismer tilldragit sig ökat intresse. Sådant foder kan i vissa fall medföra hälsorisker för djuren. Under senare år har också i ökad omfattning antibiotika och andra kemoterapeutiska medel kommit att användas som tillsats i fodermedel för befrämjande av djurens tillväxt. Felaktigt använda kan sådana medel medföra hälsorisker för både människor och djur. Dessutom föreligger en risk att de minskar effekten av läkemedel för både humanoch veterinärmedicinskt bruk. Det är bl.a. mot den bakgrund som jag här redogjort för som utskottet ställt sig bakom regeringens proposition om ny lag om foder. Det förslag som föreligger tar i betydligt större utsträckning sikte på att skydda både djurs och människors hälsa. Som grundläggande krav anges att foder inte får vara skadligt eller negativt påverka kvaliteten på livsmedel från djur som utfodras med fodret. En annan viktig del i den nya lagen är att användning av foder som innehåller tillsatsmedel av antibiotika eller andra ämnen i tillväxtbefrämjande syfte förbjuds. Fodertillsatser som innehåller medel för att förebygga sjukdomar kommer självfallet att vara tillåtna även i framtiden, men då under kontroll av veterinär. Det kan vara nödvändigt att man ibland under en viss tid sätter in sådan sjukdomsbekämpning på en hel djurbesättning som är sjuk. Men detta måste följas upp av veterinärexpertis. När det gäller Arne Anderssons i Ljung reservation tror jag att det är viktigt att man pekar på att vi har möjligheter att hålla dessa medel under kontroll om vi nu vidtar nödvändiga åtgärder på lagstiftningens område. Utvecklingen går emellertid framåt, och om vi inte uppmärksammar de problem som finns kan producenterna hamna i en mycket svår omställningssituation. Därför anser jag att dessa åtgärder är nödvändiga. Beträffande centerreservationen om den information som skall ges när det gäller svenska produkter vill jag påpeka att näringen måste visa att den tar ansvar för fodertillverkningen och foderproduktionen här i landet och att den verkar för att djuren får foder av bra kvalitet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Det är inte utan att man imponeras av den svenska regeringens vidsynthet och framsynthet. Det är ju möjligt att den lag som kammaren förmodligen fattar beslut om senare i dag vore väl avvägd för Amerika, där man använder antibiotika på ett sätt som kanske inte är så bra. Men här använder vi inte antibiotika på ett sådant sätt. Följaktligen är detta ett slag i luften, och ett beslut i denna riktning kommer inte att få den effekt som man har sagt. Av den anledningen har vi till betänkandet fogat vår reservation, i vilken vi skriver att lantbruksstyrelsen som tidigare skall sköta detta.
Herr talman! När det gäller grunden för Arne Anderssons i Ljung reservation tror jag att det är angeläget att påpeka att LRF glädjande nog har ställt sig helt bakom det lagförslag som föreligger. Från LRF:s sida påpekar man bl.a. att när det gäller djurens hälsa är det framför allt miljön som är avgörande för tillväxten, och man behöver inte ha olika kemiska medel i fodertillsatserna för att få en bra tillväxt. Om djuren får en bra hälsokontroll kan man uppnå samma resultat. Jag tycker att det är viktigt att vi redan nu, innan det har gått för långt, vidtar de åtgärder som förhindrar en utveckling på detta område.

Herr talman! Ett särskilt yttrande brukar ju numera inte föranleda någon debatt. Jag skall inte heller ta upp någon sådan nu utan bara anbefalla till systrarnas och brödernas benägna åtanke mitt särskilda yttrande som är knutet till jordbruksutskottets betänkande 31. Någon gräns för exploateringar av våra nationalparker finns uppenbarligen inte längre. Må därför, herr talman, till uppfyllande av en av mina sista önskningar såsom ledamot av denna församling, de som medverkat till den gradvisa vandaliseringen av våra nationalparker känna skammens rodnad på sina kinder.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 17 tas upp till behandling frågan om stöd till energisparåtgärder. Denna fråga har behandlats en lång följd av år, och avsevärda belopp har satsats för att bringa ned energiåtgången i våra bostäder. Energianvändningen har också minskat påtagligt. Enligt 1981 års energipolitiska beslut skall den årliga energianvändningen i bostadsbeståndet minska med 48 terawattimmar brutto. Hittills uppnådda resultat har motsvarat de uppställda målen. De samlade belopp som staten har satsat i form av lån och bidrag uppgår till miljarder. Det råder emellertid inte något absolut och direkt samband med subventioner och uppnådda sparmål. Det går inte att hävda att besparingarna skulle ha uteblivit, om inga subventioner hade beviljats. Mycket av energisparandet skulle ha ägt rum även utan stora statliga subventioner. Från moderat håll har vi länge hävdat att energisparande äger rum även utan styrning och statsbidrag. Vi har hävdat att det måste ligga i vars och ens intresse att bringa ned energiåtgången, eftersom priset på energi varit och är så högt att energisparåtgärder sker av rent privatekonomiska skäl. Socialdemokraterna har inte velat lyssna på vad vi har sagt. Subventioner och bidrag är den enda riktiga vägen, har det hetat. Nu har dock publicerade fakta visat att vi på avgörande punkter har haft rätt. I byggforskningsrådets, BFR:s, skrift Styr styrmedlen energihushållningen? tas just dessa frågor upp. Boken är mycket intressant. Där visas att många energisparåtgärder, precis som vi har sagt, skulle ha vidtagits, statligt stöd förutan. Låt mig citera några korta avsnitt ur boken, vilka belyser just vad som tas upp i betänkandet.

Från statsfinansiell synpunkt utgör stödet i så fall delvis ett slöseri med pengar på projekt som kan genomföras — och också blir genomförda — utan stöd. Detta synes inte ha ändrats i den revision som gjordes av stödet 1981. Framtida ändringar bör inriktas på att framför allt utesluta åtgärder, som är lönsamma även med marknadsmässig finansiering.” De här citaten visar klart att det inte råder något direkt orsakssamband mellan stöd och åtgärder. Mycket pengar skulle ha kunnat sparas, om de tankar och förslag som förts fram från moderat håll hade omfattats av flera, tankar och förslag som nu har bekräftats i BFR:s rapport. Det är dock inte helt för sent. Än finns det tid att rädda en del pengar, om man röstar på de reservationer som vi från moderata samlingspartiet har fogat till detta betänkande. Jag avser inte att nu i detalj gå igenom alla de enskilda reservationerna, eftersom flertalet av synpunkterna — förutom dem som jag här har berört — sedan länge är väl kända. Möjligen skulle jag kunna säga något om reservation 4, där kommunernas besiktningsoch rådgivningsverksamhet behandlas. Här menar vi att statens stöd till kommunerna bör kunna upphöra ganska omedelbart — inte så att rådgivningen skall upphöra, men kommunerna själva bör få avgöra om de vill ägna sig åt denna verksamhet. Det är inte staten som har gott om pengar och kommunerna som har ont om pengar. Det är tvärtom så att kommunerna har resurserna i dagens Sverige, och därför tycker vi att det är helt onödigt ur statsfinansiell synvinkel att för att stödja de rika kommunerna använda pengar som måste lånas på annat håll. Våra allmänna ståndpunkter, som jag här har redovisat, följer ett känt mönster, en konsekvent linje, och nu har alltså även ett statligt organ slagit fast att vi haft rätt och även i dag har rätt. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 4, 7, 8, 9, 11 och 14.

Herr talman! Jag skall tala för de reservationer som centerpartiet har fogat till betänkande 17 från bostadsutskottet. Innan jag går in på dem vill jag notera att vi i centerpartiet står bakom de framställningar som har gjorts från regeringens sida när det gäller anslag till energisparbidrag. Vi avviker på en punkt, när det gäller anslaget till kommunernas besiktningsoch rådgivningsverksamhet, där vi yrkar på ett med 53 miljoner utökat anslag. Ett av målen för energipolitiken är att minska den årliga energianvändningen i lokaler och bostäder. Riksdagen tog 1977/78 ställning till en energisparplan, där det sades att det borde vara möjligt att under en tioårsperiod minska energiförbrukningen med 48 terawattimmar räknat på 1978 års bestånd. Denna energiplan, som lades fram av bostadsminister Elvy Olsson, fick utstå mycken kritik, och det uppsattes många frågetecken inför den. I dag kan det dock konstateras att vi är ense om att det är möjligt att uppnå det mål som angavs där. Målet har också nåtts trots att de direkta statliga insatserna under senare år har minskats. Ett annat mål är att försöka åstadkomma en så effektiv energianvändning som möjligt, och därför är det viktigt att det finns möjligheter att gå vidare med statligt stöd till åtgärder som är dyrbara, när det gäller att ta vara på det som kan ställas till vårt förfogande genom den tekniska utvecklingen. Det pågår en diskussion om vad energisparstödet betyder. Det är inte uteslutande det statliga stödet utan självfallet också riksdagens beslut om höjda energiskatter och höjda energipriser rent allmänt som har gjort att en fastighetsekonomisk bedömning visar att en rad åtgärder är lönsamma. Oavsett vilka utredningar som görs tror jag att man kan konstatera, att om staten inte hade ställt upp med låneoch bidragsmöjligheter skulle en stor del av åtgärderna inte ha blivit genomförda. Det är inte bara fråga om att kunna göra en kalkyl över om åtgärder är fastighetsekonomiskt lönsamma. För många småhusägare är det också fråga om att ha tillgång till det kapital som investeringen i sparåtgärder innebär. Därför har vi i centerpartiet föreslagit dels att bidragsnivån skall bibehållas vid ca 20 90, dels att bidraget skall utökas till att omfatta småhusägare. Vi anser att det är en bra åtgärd för byggnadsindustrin och byggnadsmaterielindustrin, och det kan minska behovet av åtgärder som annars finansieras över arbetsmarknaden. Det andra avsnittet där vi har reserverat oss gäller stödet till kommunernas besiktningsoch rådgivningsverksamhet. Riksdagen fattade för fyra år sedan ett beslut där det utlovades att kommunerna skulle ha ett statligt stöd under en femårsperiod. Regeringen föreslår nu att denna period förkortas med ett halvår och att stödet helt upphör. Vi anser att det är värdefullt att den kommunala energirådgivningen har möjligheter att fortsätta sin verksamhet i oförminskad och t.o.m. något ökad takt. Under denna period har kommunerna byggt upp en kompetens i sina energirådgivningsorgan, och det är viktigt både att den bibehålls och att den får möjligheter att utvidgas också i fortsättningen. Kommunerna har uppfattat regeringens förslag om att dra in detta anslag som mycket negativt, och de är synnerligen angelägna om att stödet från statens sida fortsätter att utgå. Detta är inte det enda område på vilket den kommunala ekonomin tappas på pengar. Vi har i andra sammanhang i riksdagen att ta ställning till mycket stora åtgärder, och tillgången på pengar hos kommunerna minskar. Från centerns sida menar vi att det inte alltid behöver utgå ett bidrag. Däremot tror jag att det är väldigt viktigt att man inte klipper av på det sätt som man gör nu. Vi föreslår för vår del att det utgår ett bidrag på 169 milj.kr. för nästa budgetår, och därefter kan man skära ned anslaget. Vi har föreslagit att man skall använda sig av en femårig avvecklingsperiod. På det sättet tror jag inte att man kommer att mista någon omfattning av verksamheten. Kommunerna kommer att överta hela det ekonomiska ansvaret och att göra det i ordnade former. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 5 samt också till reservationerna 10 och 12, som har anknytning till anslagsberäkningen.

Herr talman! Folkpartiet har i motion 2801 yrkat att de särskilda energisparbidragen avvecklas fr.o.m. den 1 juli 1985. Energianvändningen har pressats ned i vårt land. En av anledningarna har varit det omfattande statliga stöd som har utgått till energibesparande åtgärder. En annan anledning har varit de besparingar som har kunnat göras genom lägre energianvändning. Statens energiverk har redovisat att en mycket stor del av de åtgärder som har utförts har kommit till stånd utan statligt stöd. Eftersom de fastighetsekonomiska grunderna för fortsatta åtgärder kvarstår kommer en avveckling av energibidragen inte att ha någon avgörande betydelse för fortsatt verksamhet. Kommunernas besiktningsoch rådgivningsverksamhet har varit av betydelse för en effektiv energiplanering. I den mån kommunerna finner denna verksamhet meningsfull bör den finansieras inom kommunerna. Vi har därför yrkat att statsbidrag till verksamheten avvecklas. Bostadsministern har i proposition 125 yrkat att 25 milj.kr., som inte utnyttjats i ramen för år 1984 får användas under första halvåret 1985. Folkpartiet biträder det yrkandet till den del det gäller åtgärder för att avhjälpa byggskador och byggfel, men inte när det gäller ändrad lägenhetssammansättning.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

Herr talman! När vi började få en energidebatt på allvar här i landet för mer än tio år sedan var det framför allt produktionssidan som väckte det största intresset. Det var många beräkningar och många debatter som gällde terawattimmar och hur dessa skulle produceras, var och på vilket sätt. Så småningom, och det ganska snabbt, kom man fram till vikten av att se på konsumtionssidan. Detta behandlas i betänkandet i dag. De snabba och mycket stora vinsterna i energisektorn går fortfarande att få genom hushållningsåtgärder, alltså inom konsumtionsområdet. Naturligtvis skall man också se på produktionen, men de stora och snabba vinsterna — jag vill upprepa det — finns att göra på konsumtionssidan. Energihushållning, planerad användning av energi, är den viktigaste och mest effektiva åtgärden i dag liksom den varit under de senaste åren. Därför är det viktigt att energisparstöd och stöd till kommunerna i alla dessa angelägna frågor upprätthålls. Vi har i detta betänkande anslutit oss till regeringens proposition och till vad som sägs i bostadsutskottets betänkande. När det gäller stödet till kommunernas besiktningsoch rådgivningsverksamhet har vi emellertid ansett att den verksamheten bör få statsbidrag för att den skall kunna bedrivas lika effektivt som hittills även i fortsättningen. Det är inte så enkelt som det har sagts av föregående talare och av utskottsmajoriteten, att kommunerna inom ramen för den kommunala energiplaneringen — som vi tycker är bra och som vi har biträtt när den var uppe till diskussion och omröstning i kammaren — kan lösa alla problem. Det behövs fortfarande ett aktivt stöd till kommunernas besiktningsoch rådgivningsverksamhet. Det har byggts upp en kompetens, det finns folk som kan detta och det betyder mycket för att verksamheten skall få den effekt vi vill att den skall ha. I spåren på energidebatten och som en följd av den stora betydelse energifrågorna har fått har det växt upp ett otal olika konsultfirmor och andra kommersiellt inriktade företag som i många fall påverkar åtgärderna när det gäller energisparandet. Därför är det bra om kommunerna har möjlighet att med saklig och riktig verksamhet motverka de i många fall dåliga effekter som en sådan här kommersiell verksamhet har. Det har vi också velat uttrycka i vår motion och i den reservation vi fogat till betänkandet. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till våra reservationer 6 och 13 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Enigheten mellan partierna är betydligt större än vad som framgår av en flyktig blick i bostadsutskottets betänkande nr 17. Det innehåller förvisso 15 reservationer, men i de stora och väsentliga frågorna vill jag nog påstå att man är rätt överens. Majoritetens ställningstagande grundas på två huvudprinciper. Den ena är att energiförsörjningen skall tillgodoses till för samhället lägsta möjliga kostnad inom ramen för en allmänt god hushållning.

Jag lyssnade med intresse på Bertil Danielsson när han hämtade argument och citerade ur rapporten Energi 85. Det leder mig fram till ett par reflexioner. En är att det var historiska händelser han redovisade. Det vi i dag diskuterar är framtiden. Hans historiska resonemang borde leda fram till två i och för sig rätt självklara frågor: Hur ser reglerna ut i dag, och hur kommer de regler att se ut som skall gälla för morgondagen? Det behöver inte alls vara så att det som Bertil Danielsson påpekade var fel är oriktigt i dag eller i morgon. Den andra frågan, som också är intressant att ställa, är: Vem hade ansvaret för det som Bertil Danielsson indirekt kritiserade? Jag kände mig inte särskilt träffad av det han refererade till. Jag vill bara hänvisa till de anföranden som jag höll på den tiden det var aktuellt. Då kritiserade jag många av de kosmetiska åtgärder på energisparandets fält som Bertil Danielsson nu hänvisar till i sin kritik. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta att gå igenom motiven för majoritetens ställningstagande i detta betänkande. Men i samtliga fall går dessa att hänföra till de två principer enligt vilka energiförsörjningen och energianvändningen skall organiseras och som jag inledningsvis redogjorde för. Det skulle bara bli en upprepning av vad jag sagt, och därför kan jag avstå. Jag vill till sist givetvis yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i alla delar.
Herr talman! Per Olof Håkansson inledde med att säga att det är ganska stor enighet i de här frågorna. Jag tror dock att det finns en del skiljaktigheter, vilket hans anförande gav belägg för. När jag framhöll att många av de här energisparåtgärderna har skett förutan stöd, sade Per Olof Håkansson att mina argument bara var ett referat av historiska händelser. Om det är någonting man skall använda historia till, så är det till att dra slutsatser av värde för framtiden. Det är just det som gör att jag tycker att den här typen av redovisningar är så angelägna att notera. Man har sett vad stödet haft för effekter och därvid dragit slutsatserna att de haft ganska liten effekt. För vår del är det en bekräftelse på en inställning som vi hela tiden har haft, nämligen att det statliga stödet inte skall vara av den omfattningen och att det i vissa fall helt skall tas bort. Det är obehövligt. Man skall framför allt inte använda statligt stöd i ett läge då staten inte har några pengar att ge ut i subventioner. Under de två och ett halvt år som socialdemokraterna haft regeringsansvaret har vi varje år föreslagit neddragningar och besparingar på det här området, och Per Olof Håkansson säger att han ändå inte känner sig träffad. Det är en kanske något märklig slutledning. Vi har som sagt vid varje tillfälle under den här perioden anfört att vi inte skall ge ut pengar på ett område där det inte behövs. Vi måste spara — det är nödvändigt.
Herr talman! Är Bertil Danielsson t.ex. ense med mig om att vi skall organisera energiförsörjningen och energianvändningen på ett sådant sätt att det sker till för samhället lägsta möjliga kostnader inom ramen för allmänt god hushållning? Det är en grundläggande fråga. Är vi ense om detta, eller är vi det inte? Som en kommentar till det resonemang Bertil Danielsson förde i sitt senaste inlägg skulle jag vilja utfärda en varning för att fortsätta köra bilen framåt men då bara titta i backspegeln. Det är lämpligt att se efter var bilen råkar befinna sig för tillfället och hur vägen framåt ser ut. Man kan inte enbart titta i backspegeln. Det är på ett sådant sätt som Bertil Danielsson just nu för resonemanget.
Herr talman! Det är alldeles riktigt: Man skall använda backspegeln, men inte alltför mycket. Vi har också för vår del använt backspegeln, och den har visat att vi befinner oss på rätt väg. Detta tycker jag är ganska viktigt. Per Olof Håkansson säger också att vi skall klara energiförsörjningen till lägsta möjliga kostnad. Javisst, men då skall man inte i onödan pytsa ut statligt stöd när man vet att energibesparande åtgärder ändå kommer till stånd. Då når man en bit på vägen när det gäller att klara energiförsörjningen till lägsta möjliga kostnad.

Näringsutskottets betänkande 25 och arbetsmarknadsutskottets betänkande 17 debatteras i ett sammanhang.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 25 om tekopolitiken behandlas budgetpropositionen i den del som rör anslag till industripolitiska åtgärder, ursprungsmärkning av kläder samt ett stort antal motionsyrkanden som berör tekoindustrin och handeln med tekoprodukter. Till industripolitiska åtgärder för tekoindustrin föreslår regeringen ett anslag om 96,3 milj.kr. för budgetåret 1985/86. Från anslaget bestrids kostnader för dels branschfrämjande åtgärder, dels lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin. Det föreslagna anslaget är 18 milj.kr. större än för innevarande budgetår. Ökningen fördelar sig med 8 resp. 10 milj.kr. på de två nu nämnda åtgärdsområdena, för vilka därmed skulle anslås 71,3 resp. 25 milj.kr. Tillsammans med föreslagna anslag för försörjningsberedskapspolitiska och arbetsmarknadsmässiga åtgärder uppgår de av regeringen föreslagna anslagen över statsbudgeten till åtgärder för tekoindustrin till sammanlagt 354 milj.kr. för nästa budgetår. I samband med 1983 års beslut riktades, särskilt från moderata samlingspartiets och folkpartiets sida, stark kritik mot förslaget till en omläggning av tekostödet. I de motioner som har väckts med anledning av budgetpropositionen upprepas denna kritik. Regeringens förslag innebär, som vi påpekar i reservation 1, en ytterligare ökning av det selektiva stödet till tekobranschen. Enligt vår uppfattning leder ett sådant stöd till en snedvridning av konkurrensen mellan företagen. Den industripolitiska verksamheten på tekoområdet bör i stället inriktas på generellt verkande konkurrensneutrala åtgärder. Utvecklingen under de senaste åren visar också att behovet av selektiva industripolitiska åtgärder för tekoindustrin har minskat. En relativ förbättring av branschens konkurrensläge har nu inträtt, en viss omstrukturering har skett och flera exempel på företag som har kunnat skaffa sig framgångsrika nischer kan anföras. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att riksdagen tidigare har bifallit ett motionsförslag från moderata samlingspartiet under riksmötet 1982/83 om en mjukare nedtrappning av äldrestödet än den regeringen då stod för, föreslår vi nu i reservation 2 att riksdagen avslår regeringens förslag om att anslå 96,3 milj.kr. till industripolitiska åtgärder för tekoindustrin under nästa budgetår. I konsekvens med det nyss sagda bör såväl de s.k. branschfrämjande åtgärderna som rationaliseringslånen snarast avvecklas. Medel för dessa ändamål bör således inte anvisas för nästa budgetår. Kostnaderna för redan gjorda åtaganden får täckas från anslaget B 12 Branschfrämjande åtgärder. En väsentlig förutsättning för en fungerande marknadsekonomi är den fria handeln över gränserna. Ett fritt internationellt utbyte av varor, tjänster och kapital leder till ökat välstånd för alla parter. De importrestriktioner som tillämpas av Sverige för tekoprodukter har motiverats av den särskilt besvärliga situation som svensk tekoindustri har befunnit sig i. Men det är uppenbart, som påpekas i motioner såväl från folkpartiet som från moderat håll, att importbegränsningarna inte fyller sitt syfte. Därför bör handelsrestriktionerna avvecklas. Den uppenbara effekten av importbegränsningarna gentemot u-länderna är inte ett ökat produktionsutrymme för svensk tekoindustri utan förbättrade exportmöjligheter för EG och EFTA-länderna som, exkl. Portugal, har fritt tillträde till den svenska marknaden. De ytterligare invändningar mot importbegränsningarna som anförs i motionerna är också tungt vägande. Vårt ansvar för utvecklingen i de fattiga länderna kräver att Sverige i sin handelspolitik på tekoområdet inte motverkar u-ländernas strävan att bygga upp sina ekonomier. U-ländernas utvecklingspotential ligger i en fungerande marknadsekonomi och i en fri internationell handel. Att importbegränsningarna får sådana fördelningspolitiska effekter till konsumenternas, särskilt barnfamiljernas, nackdel som beskrivs i motionerna är ytterligare ett skäl till att handelsrestriktionerna bör avvecklas. De kvantitativa begränsningarna och tullen i kombination fördyrar väsentligt de tekovaror som säljs i Sverige. Det finns åtskilliga svenska tekoföretag som visar gott resultat. De har anpassat sin verksamhet till det höga kostnadsläget i Sverige och till marknadens krav. Framför allt har stora framgångar nåtts på export. Detta måste, herr talman, vara den rätta utvecklingsvägen för svensk tekoindustri. Den kan inte i längden dölja sig bakom ett gränsskydd och fortsätta att vara beroende av subventioner. Det finns flera exempel på länder där tekoindustrierna framgångsrikt har fått utvecklas i enlighet med marknadens krav utan ingripanden från staten. Ytterligare ett exempel är den genomgripande omställningen av schweizisk urindustri utan att gränsskydd har behövt tillgripas. Det är endast generella ekonomisk-politiska åtgärder som har haft en märkbar effekt på svensk tekoindustri. Ett lägre skattetryck, framför allt, skapar positiva effekter för tekoindustrin. Detta understryker vi med skärpa i vår motion. Det är sålunda hög tid att ställa frågan: Behövs det svenska tekostödet? På den frågan svarar allt fler insiktsfulla bedömare: Nej! Senast har utredningar — vilket bl.a. framkommit under en hearing med utskottet i samband med ärendets beredning — inom kommerskollegium eller på verkets uppdrag motiverat ett sådant entydigt svar. Vidare kan nämnas att ekonomen Carl Hamilton har kommit fram till att importkvoten missgynnar u-länder och svenska låginkomsttagare utan att nämnvärt skydda svensk tekoindustri. Beräkningar inom Överstyrelsen för ekonomiskt försvar visar att de svenska konsumenterna förlorat drygt 2 miljarder kronor per år på grund av den högre prisnivå som restriktionspolitiken leder till. Andra bedömare räknar med 3 miljarder per år. Tillskyndarna av de protektionistiska åtgärderna hävdar att vår egen tekoindustri måste skyddas av sysselsättningsskäl och — inte minst — av beredskapsskäl. Det första skälet är av strukturell art, på samma sätt som kännetecknar den svenska varvsindustrin. När det gäller varvsnäringen nådde insikten sent omsider fack och politiker att man i längden inte kan hålla på att tillverka fartyg som inte går att sälja. Denna insikt saknas fortfarande på många håll beträffande tekoindustrin. Beredskapsargumentet är inte tillräckligt underbyggt. Man kan inte räkna med några långvariga krigsoch avspärrningstillstånd, i vart fall inte längre än två år, och då räcker enligt ÖEF en svensk normalgarderob. Skulle vi trots allt råka ut för en så lång avspärrningstid, har vi tid på oss att ställa om produktionen i Sverige. Vi kan då räkna med att den produktionskapacitet som i dag används för export kan ställas om för enbart inhemsk produktion. Importkvoterna leder dessutom till en osolidarisk fördelningspolitik, både globalt och inhemskt — globalt, då den enbart drabbar konfektionen från de fattiga u-länder som Sverige annars säger sig vilja värna. Genom EG-, EFTA och GATT-avtal är tekoimporten från västvärlden befriad från handelshinder. I vårt land är det främst låginkomsttagarna som förlorar på att behöva köpa nödvändiga baskläder till betydligt högre priser än vad som annars vore möjligt. Ekonomen Carl Hamilton, som jag nyss refererade, säger vidare i en artikel i SE-bankens kvartalstidskrift att en industriarbetarfamilj skulle kunna minska kostnaderna för sitt klädkonto med 1 000 kr./år i 1984 års penningvärde om importrestriktionerna avlägsnades. U-ländernas internationella marknader bör breddas, och därmed kan de svenska konsumenternas tillgång på billiga produkter främjas. Genom att konkurrera med hjälp av design och kvalitet borde Sverige i likhet med Schweiz kunna ha en fri import av kläder och ändå behålla en inhemsk tekoindustri. Det statliga tekostöd som drabbar skattebetalare, konsumenter och tredje världens fattiga har inte längre något existensberättigande. De uppgifter som nu har framkommit om effekten av begränsningspolitiken på tekoområdet är ytterligare motiv för att beslut bör fattas om ett avskaffande av handelsrestriktionerna för tekovaror. Avsikten var ju också från början att MFA skulle ha begränsad varaktighet, inte innebära en permanent importreglering gentemot lågprisländerna. Reservanterna har därför enats om — som framgår av reservation 9 — att avvecklingen av restriktionerna skall ske på ett sådant sätt att den kan vara slutförd inom en femårsperiod. Detta skulle ge företagen en rimlig planeringsperiod för omställningen. Väsentligt är emellertid att ett klart och entydigt beslut nu fattas. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga moderata reservationer som fogats till näringsutskottets betänkande 25.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1984/85:25 behandlas tekopolitiken. Jag skall i första hand uppehålla mig vid de reservationer som centern har fogat vid detta betänkande. Först vill jag dock göra en liten fundering kring 30-procentsmålet, som diskuterades så intensivt för några år sedan. Då var socialdemokraterna i opposition, och deras kritik mot den dåvarande regeringen var skarp och ihärdig. Man var mycket bitsk över att 30-procentsmålet inte uppfylldes. I dag är vi uppenbarligen ännu längre från 30-procentsmålet, men nu lanserar socialdemokraterna i regeringsställning ett nytt beräkningssätt. Exporten räknas in i 30-procentsmålet, och man konstaterar därför att målet är nått på textilsidan men inte helt på beklädnadssidan. Detta nya beräkningssätt är visserligen inte helt fel, men det bevisar på ett beklämmande sätt hur socialdemokratisk matematik och argumentering är helt skilda beroende på om man befinner sig i regeringseller oppositionsställning. Det skulle onekligen vara bra för svensk politik om vi alla använder mer ärliga och bestående argument, oavsett i vilken position vi befinner oss. Den socialdemokratiska regeringen har sedan sitt tillträde 1982 drivit linjen att minska de generella stöden till tekoindustrin och öka det selektiva stödet. Detta är anmärkningsvärt, då praktiskt taget alla som berörs av tekopolitiken är emot denna förändring. Företagen vill inte byta det generellt verkande äldrestödet mot selektiva åtgärder. Jag måste säga att jag tycker deras argument är övertygande när jag lyssnar till dem. Det generella stödet snedvrider inte konkurrensen. Det ger Nr 139 företagen möjligheter att själva planera sina samlade resurser och utnyttja dem på för företaget bästa tänkbara sätt. Onsdagen den : E ES ; 8 maj 1985 Herr talman! Det ligger en farlig Storebrorsmentalitet bakom regeringens handlingslinje. Där finns en vilja att styra de enskilda företagen och samla så Tekopolitiken mycket central makt som möjligt. Där finns också en övertro på att centrala ämbetsverk bättre kan avgöra vad som är bäst för det enskilda företaget än de aktiva företagsledarna och kvalificerade företagsstyrelser. Vi inom centern är övertygade om att företagarna är bättre på att bedöma hur det egna företagets resurser skall användas än regeringen och statliga verk. Därför vill vi minska det selektiva stödet och i stället öka det generella stödet till tekonäringen. Äldrestödet, som centern vill bibehålla, fungerar som en branschdevalvering. Detta har vi framhållit tidigare. Det är en angelägen åtgärd, då teko är en låglönebransch i flertalet konkurrentländer. Om svensk tekoindustri skall konkurrera på lika villkor är äldrestödet därför mycket viktigt i sammanhanget. Utskottsmajoriteten uttalar sig positivt för ett nytt treårsprogram för tekopolitiken. Regeringen har däremot inte föreslagit någon förlängning av treårsprogrammet. Det finns enighet om att företagen måste ges planeringsmöjligheter och även få besked om vilken politik som skall gälla de närmaste åren. Däremot vill inte utskottsmajoriteten följa upp det här resonemanget och sin mening i ett uttalande till regeringen, utan man glider undan i ett allmänt tal om att det torde kunna förväntas att de fortsatta förslagen från regeringen kommer att få den inriktningen. Jag tycker att denna förväntan är att låta regeringen komma undan litet för lindrigt. Vi skulle ha krävt utarbetandet av ett nytt treårsprogram. Jag tycker att det är beklagligt att utskottet inte talar i klartext. Speciellt inför kommande konjunkturavmattning är det självklart av största betydelse för tekoindustrin att veta vilken politik man har att rätta sig efter, vilken politik som statsmakterna avser att bedriva inom tekonäringen de närmaste åren. Avsaknaden av en handlingslinje för framtiden kan ge en ryckighet i tekopolitiken, och det kan göra att även bra åtgärder blir onyttiga och får mindre effekt. Inom centern anser vi att regeringen snarast måste lägga fram ett treårsprogram för tekoindustrin. Det har vi framhållit i reservation 6, som är fogad till detta betänkande. Jag vill också säga några ord om lågprisimporten. Sverige har under ett antal år försökt att reglera lågprisimporten av tekovaror med stöd av multifiberavtalet. Nu är resultatet inte tillfredsställande. Därför menar vi från centerns sida att när MFA III löper ut 1986 bör man pröva nya vägar för att komma till rätta med den marknadsstörande tekoimporten. Även om utskottsmajoriteten har framfört en rad argument mot globalkontingenter, som vi har diskuterat i utskottet och som det finns motioner kring, menar vi att det finns anledning att noga pröva möjligheterna med globalkontingenter istället för bilaterala begränsningsavtal. Inom centern menar vi att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att noga pröva denna möjlighet. Det har vi 116 framfört i reservation 8 till betänkandet. Sten Svensson tog tidigare i den här debatten upp importregleringen och höll en ordentlig lovsång till frihandeln. Jag måste säga att när utskottets moderater och folkpartister demonstrerar en övertro på avvecklingen av all importreglering reagerar vi från centerns sida. Att det med stor sannolikhet skulle innebära en betydande avveckling av svensk tekoindustri tycks inte bekymra. Det finns mycket tunga skäl att vidmakthålla den försörjningsberedskap som nuvarande omfattning av tekoindustrin innebär. Redan i dag fungerar konkurrensen med importen och mellan svenska företag så väl att den utveckling och effektivisering som alltid måste krävas inom varje bransch i hög grad också kan konstateras inom tekoindustrin. Jag vill påstå att det skulle skada investeringsviljan och försena utvecklingen inom branschen om risken för ohämmad lågprisimport blir uppenbar. Det finns anledning för moderater och även för folkpartister att något fundera över detta förhållande då man livligt pläderar för sin linje. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer till detta betänkande som centern har undertecknat, reservationerna 1, 3, 6 och 8.

Herr talman! Man behöver sannerligen inte sakna aktuellt material när man försöker bilda sig en uppfattning om situationen för svensk tekoindustri. Den ena utredningen avlöser just nu den andra, och branschen får mycket utrymme i massmedia. Företrädare för olika intressegrupper slår i debattartiklar varandra i skallen med sifferstatistik som var och en förefaller tolka på sitt eget sätt. För en icke branschkunnig bedömare blir bilden, uppriktigt sagt, ganska förvirrande. Även om det finns rikligt med handlingar i ämnet är det inte särskilt mycket som är nytt i den debatt som förs. Spelarna på plan är också ungefär desamma. Möjligen kan man säga att de nya utredningar som redovisats har gjort att en ny spelarkategori har fått komma med. Efter att tidigare ha förvisats till läktaren som åskådare när andra har sparkat på deras boll, har konsumenterna nu i alla fall kommit med på en ytterplats. I mitten av plan är det dock fortfarande intresseorganisationerna — konfektionsindustrin, importörerna och Beklädnadsarbetarnas förbund — som dominerar händelseutvecklingen. Jag nämner detta därför att en viktig utgångspunkt för folkpartiets ställningstaganden just är konsumentens intresse av bra och billiga kläder i ett stort urval. En annan väsentlig fråga för folkpartiet är hur Sveriges handelspolitik på tekoområdet motverkar vår strävan att underlätta utvecklingen i den fattigaste delen av världen. Framför allt socialdemokraternas men tyvärr också centerns ställningstaganden i de handelspolitiska avsnitten tyder på liten förståelse för såväl konsumenternas som u-ländernas berättigade krav. Innan jag går närmare in på tekopolitikens utformning vill jag redovisa ytterligare en utgångspunkt för folkpartiets del. Vi tror att man kommer snett från början om man utgår ifrån att teko är en bransch som för sin överlevnad är beroende av omfattande subventioner och gränsskydd. Det är sant att näringsgrenen, inte minst på grund av att den är så personalintensiv, har problem med det höga lönekostnadsläget i Sverige. Men den situationen är inte tekoindustrin ensam om. Och det faktum att såväl textilsom konfektionsexporten ligger på över 50 26 av produktionsvärdet visar att det här är ett problem som går att övervinna. Framgångsrika svenska tekoföretag har hittat nischer för sin tillverkning, som de marknadsför och utvecklar på ett skickligt sätt. Jag hävdar alltså att det som avgör om en satsning skall gå hem eller misslyckas är detsamma i tekobranschen som i andra branscher. Jag tror dessutom att de farhågor om att gränsskydd och subventioner inverkar menligt på utvecklingen som har framförts, inte minst från branschfolk, är berättigade. Företag och branscher som inte i varje läge tvingas möta effektiv konkurrens riskerar alltid att förlora känslan för marknadens krav. Herr talman! Det är alltså handelspolitiken som dominerar tekodebatten just nu. Framför allt diskuteras Sveriges omfattande begränsningar av importen från u-länderna. Folkpartiet säger nej till fortsatta restriktioner. Vi menar att avvecklingen bör ske på ett sådant sätt att den är slutförd 1990. Det finns minst fyra viktiga skäl för vårt ställningstagande. Jag har som hastigast nämnt två av dem. För det första: Importbegränsningarna står i direkt strid med Sveriges uttalade biståndsmål att förbättra levnadsvillkoren i u-länderna. Om inte de fattigaste nationerna tillåts att sälja sina produkter på de rika ländernas marknad, kan inte u-ländernas industri utvecklas. I detta sammanhang är tekoindustrin speciellt viktig. U-länderna kan utnyttja sina fördelar, och tillverkningen är förhållandevis enkel. För det andra: Även om vi kan tvista om beloppens storlek, råder det inget som helst tvivel om att Sveriges gränsskydd när det gäller kläder är mycket kostsamma för konsumenten. Jag förstår inte hur man över huvud taget kan hävda motsatsen om man samtidigt säger att begränsningarna har effekt. Om inte åtgärderna höjer priserna, skulle olika producentintressen naturligtvis inte kräva att importbegränsningarna inte bara skall vara kvar utan också utvidgas. Eftersom det i stor utsträckning är importen av lågprisvaror som vi begränsar kan man omöjligt bortse ifrån vem det är som får betala. Det kan på goda grunder antas att det huvudsakligen är de konsumenter som har de lägsta inkomsterna som köper lågprisvarorna. Barnfamiljerna med sin förhållandevis stora klädkonsumtion och ofta svaga ekonomiska ställning berörs allra mest. Så till det tredje skälet för att tänka om i den här frågan. En rad faktorer tyder på att u-landsimporten har liten, om ens någon, inverkan på vår egen tekoindustris möjligheter. En sådan faktor är att produktionen inte flyttas till en svensk tekofabrik när vi säger nej till import från ett u-land. I stället går ordern till något av de länder som vi inte kan begränsa importen ifrån. Köparen vänder sig kanske till Finland, som bl.a. gynnas av närheten till vår marknad eller kanske till Italien eller Storbritannien. Dessutom är det så att svenska fabriker huvudsakligen tillverkar dyrare kvalitetskläder, och när det gäller sådana finns konkurrenterna i stor utsträckning i EG och EFTA länderna. Folkpartiets fjärde argument för att ta bort importbegränsningarna för tekovaror borde jag kanske ha börjat med. Som liberaler är vi övertygade om att en fri handel är det överlägset bästa för att ta till vara jordens samlade resurser. Det är möjligt att det i ett mycket kortsiktigt perspektiv kan hävdas att protektionism är till fördel för en viss näringsgren i ett visst land under en viss tid. Men om man inte nöjer sig med en sådan begränsning i tid och rum upptäcker man snart nackdelarna med handelshinder: att utvecklingen bromsas, att arbetstillfällen som möjligen kan räddas i våra exportföretag i stället försvinner därför att den som inte får sälja till oss inte heller köper av oss. Listan över protektionismens nackdelar kan bli lång. De handelspolitiska avsnitten innehåller också en diskussion om det s.k. globalkontingentsystemet. Det är centern som vill att det skall prövas. I en centerreservation heter det bl.a. att man bör söka nya vägar ”för att komma till rätta med den marknadsstörande tekoimporten”. Det som för konsumenten betyder billigare varor och större urval blir alltså för centern något marknadsstörande, som man måste komma till rätta med. Detta är ett synsätt som vi i folkpartiet aldrig kan ställa oss bakom. Dessutom tvingas jag konstatera att centern drar helt andra slutsatser än folkpartiet beträffande importbegränsningarnas effekt eller, snarare, brist på effekt. Centern hävdar att begränsningarna måste skärpas. Det nuvarande systemet har inte räckt till, säger man. Begränsningarnas många nackdelar och stora kostnader i kombination med att de inte hjälper svensk tekoindustri leder oss i stället till slutsatsen att de bör avvecklas. Herr talman! En hel del av mitt anförande har handlat om handelspolitik, men för folkpartiet är dessa avsnitt väsentliga. När det gäller de industripolitiska stödåtgärderna på tekoområdet skiljer sig inte folkpartiets inställning från de allmänna riktlinjer för industripolitiken som vi förordade när vi nyligen diskuterade den frågan här i kammaren. Vår kritiska inställning till en utökad arsenal av selektiva stödåtgärder gäller också här. Våra ställningstaganden i anslagsfrågan är en följd av det. Jag skulle vilja använda ett par minuter till att redovisa några synpunkter när det gäller tekopolitikens mål. Ett sådant mål är försörjningsberedskapen. Inte minst den information vi har fått i utskottet tyder på att beredskapsmålet inte längre är realistiskt, vilket såvitt jag kan förstå har lett till att det för närvarande omprövas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Jag tror också att det finns starka skäl att tona ned den här aspekten på produktionen av tekovaror. Försörjningen är tillfredsställande, inte minst vid en jämförelse med t.ex. vissa högteknologiska varor. Många viktiga förnödenheter kommer med andra ord att ta slut långt innan vi får brist på kläder. Sedan har vi tillförselmålet, dvs. att svensk tekoindustri skall svara för 30 96 av den totala tillförseln. Detta mål har granskats av bl.a. kommerskollegiums utredare Peter Hagström. Han konstaterar att 30-procentsmålet är svårbegripligt och lämnar stort utrymme för tolkningar från olika intressegruppers sida. Detta stämmer mycket väl med intrycken från informationen till utskottet. Hagström påpekar bl.a. det orimliga i att man inte tar hänsyn till export från Sverige av textiloch konfektionsvaror som har tillverkats i landet. Enligt min uppfattning är det över huvud taget inte meningsfullt att ha ett tekopolitiskt mål som innebär en bestämd marknadsandel. Och ännu svårare är det att motivera varför det skall vara just 30 26. Varför inte lika gärna 20 eller 40 96? Sammanfattningsvis vill jag säga att det enligt folkpartiets uppfattning finns goda förutsättningar för en framgångsrik svensk tekoindustri. Men då måste vi skapa generellt bra villkor för denna näringsgren precis som för andra. Först då kan vi ta till vara den erfarenhet och kunskap som utan tvivel finns ute i fabrikerna. Folkpartiet tror däremot inte att lösningen för svensk tekoindustri är begränsningar av importen eller fortsatt selektivt stöd från staten. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer som folkpartiet har undertecknat.

Herr talman! Statliga åtgärder för tekoindustrin har årligen debatterats här i kammaren, ibland två gånger om året. Det har alltid rört sig om stöd för att hejda tillbakagången och för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Försörjningsberedskapspolitiska överväganden har spelat en viktig roll — liksom arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska. Genom industripolitiska åtgärder har vi strävat efter att stödja införandet av nyteknik och satsat på marknadsföring av tekoprodukter på hemmamarknaden och för export. Den statliga tekopolitiken innefattar därutöver handelspolitiska åtgärder inom ramen för det internationella regelsystem som Sverige har anslutit sig till. 1983 års beslut innebar en omläggning av statens tekopolitik från en generell subventionspolitik till en inriktning av stödet mot det som är utvecklingsbart inom branschen. Mest framgångsrik ansågs en sådan politik bli om den lades fast för en längre tidsperiod, och därför fastställdes riktlinjerna för de ekonomiska stödåtgärderna för en treårsperiod, varav det kommande budgetåret 1985/86 är det sista året. Tekoindustrin har under lång tid varit utsatt för stora påfrestningar. Det är välbekant. De positiva effekterna på branschens konkurrenskraft som väntas följa av tekopolitikens omläggning har inte omedelbart kunnat göra sig gällande fullt ut. Det tar ju som sagt en tid. Därför behöver tekopolitikens omläggning även fortsättningsvis stöd av ett rimligt handelspolitiskt skydd inom de ramar som Sveriges internationella åtaganden ger. Men förstärkt av den förda ekonomiska politiken har omläggningen av tekopolitiken börjat visa resultat. Tekoindustrin har fått se en ökad orderingång och ett förbättrat kapacitetsutnyttjande. Exporten av tekoprodukter ökar, och inte minst framtidstron har återvänt till industrin och till dem som arbetar där. Det finns därför all anledning att fortsätta på den inslagna vägen. Jag skall nu fortsättningsvis kommentera de nio reservationer som avgivits i anslutning till utskottets betänkande 25 om tekopolitiken, och jag börjar med reservationerna 1-4, som rör det industripolitiska stödet. Det finns en motsättning, vill jag påstå, i den borgerliga argumenteringen i den gemensamma reservationen nr 1. Först förkastas det selektiva stödet, eftersom det snedvrider konkurrensen. Sedan påpekar man att det har gått så bra för företagen att behovet av stöd har minskat till de företag alltså, som enligt ert sätt att se under minst ett par års tid fördärvats av de socialdemokratiskt inriktade selektiva åtgärderna. Moderaterna sade för två år sedan att katastrofen väntade om hörnet, om den socialdemokratiska regeringens tekopolitik genomfördes. Katastrofen kominte. Tvärtom har utvecklingen varit ganska gynnsam. Nu väntar samma katastrof bakom samma hörn. Jag tror inte att den kommer nu heller. När det sedan gäller storleken av det stöd som enligt delar av denna borgerlighet ändå skall utgå så förbyts enigheten av en tredelad uppfattning i reservationerna 2, 3 och 4. Moderaterna vill avveckla stödet helt och anslår därför inga medel alls. Folkpartiet säger: Visserligen ser vi lika negativt på branschstödet som moderata samlingspartiet, men det får lov att gå litet långsammare med avvecklingen. Därför vill folkpartiet bara minska anslaget med 48,3 miljoner i år. Centern säger att man inte kan ställa sig bakom en så långtgående reducering utan att det får räcka med en neddragning med 29 miljoner — detta för att kunna behålla det s.k. äldrestödet vid 9 70. Det är ett åtagande som i en annan borgerlig motion kostar 45 milj.kr. Herr talman! Utskottsmajoriteten ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning till industripolitiska åtgärder. Industriverkets tekostrukturutredning visar att branschprogrammet för tekoindustrin fyller en viktig funktion. Den utveckling som förutspås för svensk tekoindustri under 1985 är ganska gynnsam. På längre sikt kan det bli problem, sägs det i rapporten, men om industrin förmår förnya sig vad gäller teknik, urval av produkter, marknadsföring och inte minst satsning på design ser bilden ljusare ut. ” Industriföretagens egen roll i utvecklingen betonas. Omläggningen av politiken för omvandling och förnyelse av tekoindustrin bör därför enligt vår mening fullföljas. Jag yrkar avslag på reservationerna 144. Om reservationerna 5 och 6, som rör frågan om treårigt program för tekoindustrin, finns inte mycket att säga. Vi är överens i sak. Utskottsmajoriteten utgår från att även regeringen vet att det har varit av stor betydelse för tekoindustrin att det program som fastlades 1983 var flerårigt. Det var faktiskt den här regeringen som lade fram förslaget om nu gällande treårsprogram.

I reservation 5 ansluter sig moderaterna och folkpartiet till vår uppfattning att det därför inte behöver göras något uttalande om detta — fast de sedan naturligt nog inte vill se någon treårsram för ett statligt stöd som de tidigare avvisat. Centerpartiet föreslår däremot i reservation 6 att riksdagen skall göra ett uttalande för ett treårsprogram för tekoindustrin. Det är ett år kvar av det treårsprogram som fastställdes 1983. Beslut om nytt program behöver därför inte fattas i år utan kan vänta ytterligare ett år. Som jag sade tidigare, förutsätter jag att regeringen är klar över betydelsen av ett treårsprogram. Jag yrkar alltså avslag på reservationerna 5 och 6. När den nuvarande tekopolitiken lades fast våren 1983 hade vi just anslutit oss till den tredje omgången av det s.k. multifiberavtalet, MFA III, och stod inför omförhandlingar om de bilaterala avtalen allteftersom de löpte ut. Riksdagen ställde sig då bakom regeringens uppfattning att Sverige, innan andra medel eventuellt prövades, i första hand skulle försöka att inom ramen för MFA III begränsa lågprisimporten genom nya begränsningsavtal. Nu återkommer centerpartiet i reservation 8 med samma förslag som det hade 1983, nämligen att vi skall pröva att införa ett system med globalkontingenter. Efter den utvärdering som kommerskollegium gjort av skyddssystemet på tekooområdet redovisades i höstas effekterna av det nuvarande systemet jämfört med ett globalkontingentsystem. Kommerskollegiums slutsats blev att vi inte borde införa ett globalkontingentsystem, eftersom det inte skulle ge tekoindustrin ett bättre skydd än de bilaterala avtalen inom MFA-ramen. Dessutom finns enligt kommerskollegium risken att ett globalkontingentsystem skulle kunna medföra en omfördelning av importen från de fattigare till de mest konkurrenskraftiga länderna. Avindustriländerna är det bara Australien och Nya Zeeland som tillämpar ett globalkontingentsystem. Norge har gjort det men har nu gått över till multifiberavtalet. Jag yrkar avslag på reservation 8. Moderaterna och folkpartiet stöder såvitt jag förstår samma förslag som majoriteten, men de har av någon outgrundlig anledning ändå till betänkandet fogat en reservation — nr 7 — vilken jag yrkar avslag på. I den handelspolitiska deklarationen i mars i år meddelade utrikeshandelsministern att regeringen inbjudit till ett ministermöte i Stockholm mellan regeringsledamöter som är ansvariga för handelspolitiken i ett antal såväl isom u-länder, och han sade: ”Det är regeringens förhoppning att detta möte kan bli ett led i arbetet på att återupprätta frihandelssystemets trovärdighet och att bidra till ansträngningarna för att öka frihandeln. En ny GATT-runda skulle kunna bryta den atmosfär av missmod och misstro som under senare tid kommit att prägla det internationella handelssystemet.” Christer Eirefelt! Den svenska regeringen har internationellt mycket hårt drivit frågan om att vi skall öka frihandeln. Det är bara så, och jag tycker att Christer Eirefelt skall notera det. Att den socialdemokratiska regeringen i alla sammanhang för en politik som syftar till en väl utvecklad världshandel, fri från handelshinder, det vet både moderaterna och folkpartiet. Att svensk teko länge har befunnit sig i en så besvärlig situation att den behövt stöd mot lågprisimporten, det vet ni och vi också. Sedan ganska lång tid tillbaka har man bedömt att ett skydd mot lågprisimporten av tekoprodukter behövs som ett komplement till de andra åtgärderna på områdena industri, arbetsmarknad och försörjningsberedskap. De MFA-avtal vi har och som är tillåtna enligt det internationella regelsystemet behövs alltså för att ge den industri vi har kvar omställningsmöjligheter. Vi har ju varit medvetna om att det skulle ta tid att uppnå eftersträvade resultat, och vi anser att planeringsförutsättningarna under den tiden inte bör ändras. MFA III löper ut om något mer än ett år, och förberedelserna har redan startat för diskussionerna i GATT om huruvida MFA skall få en fortsättning som internationellt accepterat regelverk. Till dessa förberedelser kan vi räkna den utvärdering av den svenska handelspolitiken på tekoområdet som kommerskollegium håller på med. Det förhåller sig förvisso så att det finns en stor enighet om att det är av gemensamt intresse för landet att frihandeln består och förstärks. Sedan ingår det i mönstret att moderaterna, men framför allt folkpartiet, för världen vill framstå som frihandelns vapendragare framför andra och därvid gärna anklaga socialdemokratin för att tala om frihandel och samtidigt agera protektionistiskt, vilket sannerligen inte stämmer med vad som i realiteten uträttats på det här området. Får jag bara i anslutning till att jag yrkar avslag på reservation 9 påpeka att det är synd att ni hittat så svaga motiveringar för ert ställningstagande. I reservationen talas om vårt ansvar för utvecklingen i de fattiga länderna. I motionen som ligger till grund för den här reservationen talar Christer Eirefelt om vårt ansvar för de fattigaste länderna. Av detta skulle man kunna dra den slutsatsen att vår import till mycket stor del kommer från de allra fattigaste länderna. Men vilket statistikområde man än tittar på så finns det två länder som är ojämförligt störst —- Hongkong och Sydkorea — och de tillhör inte de fattigaste. I det sammanhanget skulle jag bara vilja understryka vad som sägs i utskottsbetänkandet, nämligen att MFA kan ses även som ett stöd för de allra fattigaste ländernas export — det finns utvecklingsländer som vill ha en kvot till Sverige. I reservation 9 står även följande: ”Att importbegränsningarna får sådana fördelningspolitiska effekter till konsumenternas, särskilt barnfamiljernas, nackdel som beskrivs i motioner na är ytterligare ett skäl till att handelsrestriktionerna bör avvecklas.” Vad är det då som sägs i motionerna? Jo, att barnfamiljerna skulle tjäna 1000-1 500 kr. per år på slopade importbegränsningar. Det är nog att förenkla det hela ganska ordentligt. Frågan skulle i och för sig kunna ge stoff till ett tvådagarsseminarium om man nu skall analysera dessa siffror noggrant. Låt mig bara påpeka att det påstående som görs i motionerna på den här punkten förutsätter två saker. Dels kan den här. k. förtjänsten bara uppkomma om största delen av den svenska tekoindustrin slås ut, och detta måste därvid ske utan att det uppstår några kostnader för t.ex. ytterligare några tusen arbetslösa tekoarbetare. Dels förutsätter det att svenska textilimportörer, efter det att alla handelshinder har avskaffats, i alla lägen oförtrutet skall söka sig fram till de allra billigaste varorna, och detta skulle de göra endast och allenast för att kunna sänka sina priser till konsumenterna med 17 96. Det finns nämligen i de här beräkningarna inte utrymme för någon del av den ökande marginalen till någon mer än konsumenten — ingenting för importörens egen del. Förlåt mig, men tanken svindlar. Jag yrkar avslag på reservation nr 9. Slutligen utbildningsfrågorna. De tas upp i två motioner, och berörs även i motionen om skinnindustrin. Utskottet tycker precis som motionärerna att det är mycket viktigt för en fortsatt positiv utveckling av tekoindustrin att vi har en väl organiserad utbildning för alla de yrkesgrupper som tekoindustrin sysselsätter. Man efterfrågar nu i mycket stor omfattning utbildad arbetskraft inom tekoindustrin. Viktigt är det också att utbildningen fortgående anpassas till den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen.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
Herr talman! Tekobranschen lider inte, som Lilly Hansson tror, av brist på statlig reglering eller otillräckliga statsanslag. Problemen är de motsatta. Arsenalen av statliga stödinsatser har blivit för stor, vilket hämmar den långsiktiga utvecklingen. För att en långsiktigt konkurrenskraftig ekonomi och en på egna ben tryggad arbetsmarknad skall kunna skapas måste tekobranschen anpassa sig till de yttre villkoren och utnyttja de relativa fördelar Sverige kan ha i jämförelse med andra länder. Det går inte att skydda vårt land från marknadens krav på omställning genom att söka kortsiktig trygghet. Då kan den långsiktiga tryggheten gå förlorad. Jag vill fråga Lilly Hansson: Varför skall just tekobranschen särbehandlas? Skall handeln med tekovaror fungera annorlunda än handeln med andra varor? Den svenska handelspolitikens syfte att främja inhemsk produktion har inte kunnat uppnås med dagens många handelshinder. Jag påvisade detta i mitt anförande. De importbegränsningar för s.k. lågprisländer som våra olika restriktioner leder till och som syftar till att gynna den svenska tekoproduktionen får inte alls önskad effekt. I stället för att köpa från lågprisländerna flyttar man bara köpen till dyrare EG-länder och inte till de svenska tekoföretagen. Förlorarna i sammanhanget blir de svenska konsumenterna. Det är uppenbart. Handelsrestriktionerna avser att begränsa importen. Trots detta och trots att restriktionerna har skärpts steg importen av kläder med 3 94 i fjol, vilket betyder att Sverige nu importerar 85 20 av de kläder som säljs i vårt land. Herr talman! Jag vill fråga: Vad drar Lilly Hansson för slutsats av detta? Det främsta importlandet är, som Christer Eirefelt påpekade, Finland med 16 70 totalt. Med Portugals inträde i EG kommer sannolikt EG snart att tvinga Sverige att ta bort alla restriktioner på tekovaror som kommer från Portugal. Debatten här i kammaren gäller alltså varifrån importen skall hämtas — från de länder vi inte kan skydda oss emot eller från lågprisländerna, om vi kan få import från dem. Det är detta saken gäller, Lilly Hansson.

Herr talman! Lilly Hansson höll en riktig lovsång för en selektiv tekopolitik och för en selektiv industripolitik. Därmed framstår hon också som en förespråkare för dem som inte visar tekonäringen något förtroende. Ansvaret för landets tekonäring och för klokheten i tekopolitiken ligger på regeringen och olika verk, exempelvis industriverket. Jag tycker det är fel. Använd i stället resurserna på det sätt som vi har föreslagit! Öka omfattningen av de generella stödformerna och ge därigenom näringen själv förtroende att utveckla verksamheten efter de förutsättningar som finns. Jag tror att det är fel att en regering och ett statligt verk pekar ut vilka företag som skall utvecklas och vilken inriktning näringen skall ha. Det förtroendet och det ansvaret skall vi överlåta till tekonäringen själv. Lilly Hansson sade att det var en effektiv politik som hade bedrivits. I utskottsbetänkandet säger socialdemokraterna att det är för tidigt att utvärdera effekterna av den omläggning av tekostödet som har gjorts. De positiva förändringar som kanske har inträffat — det säger utskottsmajoriteten också — beror i hög grad på devalveringen och den allmänna konjunkturuppgången. Det är inte säkert att de är ett resultat av den selektiva industripolitiken. Den positiva utvecklingen har kanske kommit till stånd trots den selektiva industripolitiken! Jag tycker att det här finns ett motsatsförhållande mellan vad Lilly Hansson sade och vad som står i utskottsbetänkandet. Sedan till treårsprogrammet. Lilly Hansson sade att vi är överens i sak om behovet av ett treårsprogram. Tekobranschens företrädare har också inför utskottet klargjort, av vilket värde det är att i god tid få veta vilken politik som skall gälla framöver. Om vi i sak är överens med näringen — varför då inte från regeringen beställa ett underlag för ett nytt treårsprogram? Det skulle ge en ökad trygghet för tekonäringen då vi skall fortsätta att utveckla den branschen.

Herr talman! Låt mig börja med det som ligger närmast hjärtat, nämligen de fattigaste länderna. Jag förstår inte logiken i påståendet att en fri handel skulle missgynna de fattigaste länderna; det har utskottsmajoriteten skrivit och det säger nu också Lilly Hansson. De fördelar som de allra fattigaste länderna, som nyss har påbörjat sin industrialisering, har, har de också gentemot de länder som har kommit en bit på väg med sin industrialisering. De har alltså fördelar gentemot dessa länder på precis samma sätt som de har gentemot västländerna. Det ligger betydligt närmare till hands att påstå raka motsatsen till vad Lilly Hansson gjorde, alltså att de här begränsningarna faktiskt i första hand definitivt gynnar de länder som vi inte kan begränsa oss gentemot — alltså EG/EFTA-länderna, Finland och Italien t.ex. De som missgynnas minst av våra importbegränsningar är de industrialiserade u-länderna — Lilly Hansson nämnde ett par. Förlorarna är definitivt de allra fattigaste länderna, som vi inte ger en chans att använda sina fördelar. Det är sannerligen inte någon handelspolitik att vara stolt över, Lilly Hansson — snarare att skämmas för. Jag kan i det sammanhanget inte låta bli att fråga Lilly Hansson, varför i hela friden våra svenska konsumenter och skattebetalare skall betala för att ge fördelar åt producenterna inom detta frihandelsområde —- inom EG/EFTA — som vi inte kan begränsa importen gentemot och som på grund av våra begränsningar får tillgång till en marknad med högre priser. Lilly Hansson talade om svaga motiveringar för att avskaffa importbegränsningarna. Jag vet inte om det verkligen kan kallas svaga motiveringar att vi på det sättet skulle hjälpa de fattigaste u-länderna till en utveckling som ger dem en chans att förbättra sina villkor.

Herr talman! Sten Svensson frågade varför vi särbehandlar tekoindustrin. Vi har ett program för tekoindustrin, och vi skall ha en inhemsk produktion. För att tekoindustrin i detta land skall kunna göra de omställningar och de strukturomvandlingar som erfordras, behöver tekoindustrin ett stöd under den tiden. Jag har inte sagt att vi för all framtid skall behöva ge detta stöd. Men, Sten Svensson, även andra branscher i detta land har åtnjutit statligt stöd under kortare eller längre perioder. Vi har mycket stort förtroende för tekoindustrin i detta land. Per-Ola Eriksson menade att vi inte har det, eftersom vi håller oss till selektiva stödformer och inte generella. Ja, det finns liksom ingen anledning att med generella stödformer stödja de företag i branschen -— ni har själva pekat på en hel del —som det går väldigt bra för. Ni har själva sagt att de går så bra att man kan dra ned branschstödet till dem. När det gäller treårsprogrammet tycker jag faktiskt, Per-Ola Eriksson, att det inte finns någon anledning att göra en beställning. Vi förklarar i betänkandet att vi tar för givet att regeringen, som själv införde detta treårsprogram och som själv har gjort bedömningen att det har varit bra och fått en positiv respons från branschen, inte helt plötsligt skall ändra sig. Vi tycker inte att vi behöver påpeka detta för regeringen. Så till Christer Eirefelt och hans omtanke om de fattigaste länderna och Sveriges trovärdighet. Sverige är ju det land i världen — jag vet inte hur många gånger man skall behöva påpeka detta — som importerar mest kläder per capita såväl från världen såsom helhet som från u-länderna. Den svenska importen från u-länderna uppgick 1983 till 43 USA-dollar per capita. Motsvarande siffra för USA — bara för att göra en jämförelse — ligger på 33 90 och för EG på 23 96 av detta belopp. Christer Eirefelt sade att vi genom att avskaffa alla handelshinder skulle få så mycket billigare kläder till konsumenterna i Sverige. Jag vet inte om det finns någon konsument i Sverige som i brist på utländska billiga alternativ måste köpa svensktillverkade kläder. Om man släpper lågprisimporten fri, måste det vara i avsikt att utplåna svensk tekoindustri. I annat fall kan man inte räkna med denna förtjänst på ca 3 miljarder kronor. Jag återkommer i nästa replik.

Herr talman! Vi har många gånger påpekat att ett selektivt stöd ofta tenderar att förbrukas i en olönsam verksamhet och att det i realiteten är en form av protektionism som inte kan accepteras. Att regeringen nu har givit stödformerna ett annat namn än tidigare ändrar ingalunda det sakläget. Nu säger Lilly Hansson att det selektiva stödet inte skall vara kvar för all framtid. Då vill jag fråga: När skall det då upphöra? Skall det inte avvecklas ens i en högkonjunktur? Subventioner och skatter förvrider prisstrukturen, vilket ofta medför allvarliga risker för den fria handeln i stort. Vi menar att frihandelsprincipen endast kan upprätthållas när konkurrenskraften återspeglar relativ effektivitet och inte genom en form av politisk styrning, som förknippas med selektivt stöd av den här typen. När det gäller handelspolitiken har jag påpekat det faktum att våra hinder för u-landshandeln är relativt begränsade jämfört med dem som förekommer i många andra länder. Men det utgör, Lilly Hansson, inget skäl för Sverige att ligga lågt när det gäller att avskaffa hindren. Om vi kan bredda u-ländernas internationella tekomarknader, främjar vi de svenska konsumenternas intresse av billiga kläder — det har Christer Eirefelt påpekat också — och samtidigt uppmuntrar vi de svenska produktionsresurserna till användning på effektivaste möjliga sätt. Att gå och vänta på nya omgångar av stödpaket ger enligt vår mening ingen företagsamhet. Bättre allmänna villkor gör det däremot, och där kommer alltså den moderata skattesänkningspolitiken in i bilden. Även med de problem vi har i dag, bl.a. beträffande kostnadsläget, finns det trots allt svenska tekoföretag som har lyckats — och lyckats bra — på export. Det förhållandet visar var framtiden finns. Branschen kan inte i längden dölja sig bakom skydd av olika slag och leva på subventioner. I praktiken räddas inga tekoarbeten av importbegränsningarna, så länge som den helt övervägande delen är fri. Jag påpekade i min förra replik att 85 0 av alla kläder som säljs i Sverige är importerade och att andelen har ökat trots att handelsrestriktionerna har skärpts, och jag ställde frågan: Vad drar Lilly Hansson för slutsats av detta? Jag fick inget svar i hennes senaste replik, och därför vill jag påminna om frågan.
Herr talman! Bara några ord till Lilly Hansson om de selektiva stödformerna. Jag tycker faktiskt inte att hennes senaste argumentering var särskilt övertygande, lika litet som den tidigare argumenteringen var. Lilly Hansson sade i sitt första anförande att man genom en selektiv stödpolitik skulle slå vakt om det som var utvecklingsbart. Det är detta som gör mig så orolig. Vem skall sitta och bedöma vad som är utvecklingsbart inom tekobranschen? Är det Roine Carlsson, är det statsministern eller är det industriverket? Är det inte bättre att låta näringen själv, med hjälp av en generell stödpolitik, utveckla de verksamheter som har framtiden för sig? Till sist några ord om treårsprogrammet. Jag kan förstå att Lilly Hansson, i egenskap av gruppledare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, har förtroende för sin regering. Underligt vore det annars. Därför hoppas hon förstås och tror att det skall komma en förlängning på treårsprogrammet. Nu har jag kanske inte samma tilltro till regeringen, men den argumentation som Lilly Hansson förde tolkar jag ändå som ett litet vallöfte från henne och socialdemokraterna att det kommer ett förslag om ett treårsprogram. Då kanske vi till sist kan bli överens på den punkten. Framtiden får ju utvisa vem av oss som har fått rätt.

Herr talman! Lilly Hansson tror inte på det som den ena ekonomen efter den andra nu framför, nämligen att slopande av importbegränsningarna skulle innebära billigare kläder. Naturligtvis har importbegränsningarna till effekt att priserna höjs, för annars skulle de ju inte finnas till. Varför skulle producenterna vara intresserade av att ha den här begränsningen, om inte för att ge större utrymme för de svenska varorna? Så återkommer Lilly Hansson till att en fri import skulle utplåna svensk tekoindustri. Även här har man ju i den ena utredningen efter den andra kunnat visa vad som händer, nämligen att så länge vi inte kan begränsa importen från EG och EFTA-länderna flyttas bara köpen dit i stället. Det är precis lika logiskt. Den svenska tillförseln på marknaden är så liten i jämförelse med importen från EG och EFTA att det är alldeles självklart att det är på det området det kommer att hända saker. Det är i konkurrens med Finland, Italien, Storbritannien och Portugal vi skall slåss, och det betyder att om vi slopar importbegränsningarna handlar det inte om att utplåna svensk tekoindustri. Lilly Hansson sjunger sitt lov till den svenska regeringens frihandel. Men om man tittar på de samlade hindren vid våra gränser för tekoimport, är vi ingalunda i sådan särklass som Lilly Hansson vill göra gällande. Herr talman! Jag kan möjligen förstå att socialdemokraterna inte fäster så stort avseende vid folkpartiets argument om u-ländernas chans att utvecklas och sälja sina produkter. Det är lättare att fångas av argumenteringen från starka producentintressen här hemma än av protesterna från Indien, Sri Lanka och Mauritius. Vad jag däremot inte kan förstå är socialdemokraternas ointresse för konsumentaspekten. Vad man gör är ju att man med öppna ögon utvecklar ett system som innebär högre kostnader för dem som köper kläder, framför allt för dem som inte har råd att köpa dyrare märkesvaror. Det skulle vara intressant om Lilly Hansson i sin nästa replik kom in litet grand på varför konsumentintresset väger så lätt i det här sammanhanget.
Herr talman!

Sten Svensson säger också att det finns företag som är väldigt bra på export. Ja visst, och det är utmärkt att de har klarat konkurrensen och den omställning som den har krävt. Men de har också fått stöd från staten, de har inte alls klarat sig alldeles utan vidare. Per-Ola Eriksson säger att man skall satsa på det som är utvecklingsbart, och det gör man bäst med generella metoder. Det är branschen själv som skall bestämma vad som är utvecklingsbart. Ja, självfallet skall den det. Statens uppgift är att ge företagen möjligheter att göra det, och det sker bäst genom ett riktat stöd. När det gäller treårsprogrammet tror jag att Per-Ola Eriksson inte behöver vara särskilt orolig för den biten. Christer Eirefelt menar att det kommer att bli billigare kläder, om man släpper på begränsningarna för importen från de fattigaste länderna, och det skulle hjälpa dem i deras industriutveckling. Jag är inte alls så säker på att Christer Eirefelt har rätt, utan jag tror att han har fel. Om vi släpper importen fri och den slår ut den svenska tekoindustrin, dröjer det nog inte särskilt länge förrän priserna stiger. Vi minns mycket väl hur det gick med de italienska skorna under en period på 1950-talet. Då var de så billiga i svenska affärer och hjälpte i stor utsträckning till att slå ut den svenska skoindustrin. Gå ut, Christer Eirefelt, i dag och köp ett par italienska skor, så får ni klart för er hur prisbildningen är på det området. Vad skulle det ha funnits kvar av svensk tekoindustri utan de begränsningar som vi har haft när det gäller handel med andra länder, och vilka priser skulle det ha varit? Det är faktiskt så, som jag sade tidigare, att det inte vid något tillfälle här i landet varit en sådan brist på lågprisvaror att folk har tvingats att köpa svenska dyrare varor. Det finns valfrihet, och det finns en oändlig import.

Herr talman! Textilindustrin är en viktig del av det svenska näringslivet och försörjer oss med viktiga varor. Det är ju kläder, mat och bostad som är grunden för vår tillvaro och som vi måste kunna ha i alla situationer, även om det skulle kärva utanför våra gränser. Det är ett av motiven till att vi skall behålla en svensk textilindustri. Lilly Hansson har gett en hel del exempel på motiven för att vi skall ge ett stöd till svensk textilindustri. Jag tycker att det är viktigt att slå fast detta. Mot den bakgrunden är det litet konstigt att socialdemokraterna vill dra ner äldrestödet på det sätt som man gör. Det är kanske den viktigaste och bästa stödform som vi har haft och har. Efter hand som man trappar ner det blir naturligtvis värdet av det mindre. Moderater och folkpartister har här frågat varför vi skall ge ett stöd till vår tekoindustri. Helt enkelt därför att vi vill ha kvar ,en svensk tekonäring. Vi tycker att det finns ett mycket stort behov av att ha den kvar. Det är inte så att andra länder inte har motsvarande stöd. I själva verket är reglerna liberalare i Sverige än på något annat håll i Västeuropa. Skulle vi då inte ha några begränsningar eller något stöd till svensk tekoindustri skulle ännu mer försvinna än vad som skett. Alla utredningar visar mycket klart att framför allt äldrestödet har hjälpt till att klara många företag i Sverige, speciellt i Sjuhäradsbygden där det mesta av tekoindustrin finns. För Sjuhäradsbygden har tekoindustrin en enorm betydelse, eftersom det där finns kommuner där tre fjärdedelar av de industrisysselsatta arbetar inom tekoindustri. Skulle det bli ännu större utslagning, då skulle de här kommunerna råka väldigt illa ut. Det är inte så att andra bygder eller näringar inte fått stöd. Tvärtom har man ju, när det har kärvat inom en näring, varit ganska rundhänt med pengar. Det gäller inte minst varvsindustrin. När det nu blir problem i Uddevalla satsar man mycket stora pengar där. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att det för Sjuhäradsbygdens del handlar om flera varvskriser om man räknar antalet arbetstillfällen som försvunnit i och med att många småföretag har fått läggas ner. Sjuhäradsbygden är fortfarande en levande bygd. Vi vill ha den sådan. Därför är det nödvändigt för bygden att ha textilindustrin kvar. Jag vill påstå att den också är en tillgång för det svenska samhället och för den svenska konsumenten. Jag tror i likhet med Lilly Hansson att om den svenska textilindustrin inte fanns, skulle vi inte heller kunna köpa importerade varor till de priser som råder i dag. Textilindustrin innebär en nödvändig konkurrens till de importerade varorna. I själva verket har vi i Sverige en mycket stor andel importerade varor, betydligt större än man har i något annat land. Vår egen produktion av textilier ger bara 25 96 täckning. Enligt en rapport som jag nyligen läste är vår egen täckning på konfektionssidan bara 10 96. Det har alltså gått nedåt undan för undan. På textilområdet har vi väl hållit ställningarna ganska väl på senare tid, men på konfektionssidan har minskningarna bara fortsatt. Skulle stödet dras ner ännu mer, då kommer ännu fler företag att försvinna. Devalveringarna har haft en gynnsam effekt på det svenska näringslivet, framför allt för de företag som säljer på export. Högkonjunkturen i västvärlden har naturligtvis också varit till fördel. Men nu har devalveringseffekterna ebbat ut. En del av våra företag har faktiskt en sämre konkurrenssituation nu än före den senaste devalveringen. Det beror på att äldrestödet samtidigt har dragits ned. Det innebär att tekoföretagen inte har kunnat ta till vara fördelarna av devalveringen och högkonjunkturen på samma sätt som andra näringsgrenar. Det tycker vi är fel, och därför anser vi att äldrestödet bör finnas kvar och inte fortsätta att trappas ned. I framför allt näringsutskottets betänkande 25 görs en märklig sifferexercis, när man talar om målen för den svenska tekopolitiken. Det var faktiskt socialdemokrater och centerpartister som formade 30-procentsmålet. Vi skulle alltså själva tillverka 3076 av det som fanns på den svenska marknaden. Det var helt otvetydigt på det viset. Men det handlade också om minimikravet att upprätthålla 1978 års produktionsvolym. Den volymen var inte 30 26 i egen produktion, utan täckningsgraden var lägre. I dag ligger vår egen textilindustri 16 26 under 1978 års nivå, trikåindustrin 13 26 under och konfektionen 26 Zo under. Ändå har man mage att i utskottsbetänkandet påstå att 30-procentsmålet har uppnåtts. Man har helt enkelt börjat räkna på ett annat sätt, och det är fullständigt fel att göra det. Det är ett sätt att försöka lura både sig själv och andra. Den socialdemokratiska matematiken ställer jag inte upp på. Vi måste utgå från de överenskommelser som en gång träffades om målsättningen och försöka leva upp till dem. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 17 står att ett motiv för att dra ned stödet är följande: ”Ett annat skäl för förändring av stödet är att på sikt få en nödvändig strukturell omställning av tekoindustrin.” Vad menas egentligen med det? Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man menar att företag skall läggas ned, och det kommer framför allt att ske i Sjuhäradsbygden med dess små företag. Det tycker jag är fel. Vad som behövs är ett stöd till dessa små företag så att de kan leva vidare. Det stödet bör vara generellt genom exempelvis äldrestödet. Men också utvecklingsfonderna skall kunna ställa upp med hjälp och service åt de små företagen när de stöter på sådant som de inte själva klarar. Det är således ingen riktig målsättning att försöka förändra den struktur som man i alltför hög grad har. Det kommer alltid att försvinna företag och komma till nya, det är naturligt. Det kan fungera inom det generella stödsystemets ram. Men att ha som målsättning att många företag skall försvinna kan inte vara riktigt. Det kommer att få mycket besvärliga konsekvenser för de bygder som drabbas. Det har sagts att det finns ett stort behov av arbetskraft, och det är riktigt. Det är en sak som vi från centerpartiet påpekade för flera år sedan, när man hade en mycket negativ syn på tekoindustrin och i princip avrådde alla som ville ha jobb att satsa på den. Men vi visste att med den åldersfördelning som fanns inom industrin skulle många komma att försvinna — och därmed också mycket kunnande. Därför var det viktigt och nödvändigt att få fram nya människor som satsade på teko. Vi sade då att det behövs 1000 nya människor om året. Det är ungefär så det förhåller sig i dag också. Jag hade en fråga till arbetsmarknadsministern häromdagen om hon var beredd att satsa på utbildning av tekniker till teko. Svaret var ungefär ett jaså. Vi behöver till högskolan i Borås en förbättrad utrustning för undervisningen. Det måste vara riktigt att satsa på en koncentration av tekoutbildningen dit och ha ett tekocentrum, men för det krävs pengar till investeringar. Man måste få maskiner som är i nivå med dem som finns ute i företagen, så att de utbildade har möjligheter att göra sitt jobb på rätt sätt. De maskiner som vi har i dag är för gamla och fyller inte tidens krav. Herr talman! Jag tycker att tekoindustrin är viktig och värd att satsa på. Jag vill yrka bifall till centerreservation 1 i arbetsmarknadsutskottets betänkande ir
Herr talman! Helt kort till Lennart Brunander: Det föreligger tydligen ett missförstånd, när han talar om att näringsutskottet har mage att förändra målsättningen. Vad vi gör i näringsutskottets betänkande är att vi refererar en rapport från industriverket. Vi har i detta betänkande inte på något sätt tagit ställning till om det som industriverket säger i sin rapport är riktigt. Vi bara refererar till vad verket sagt när det gäller andelen på hemmamarknaden för textiloch beklädnadsvaror. Målsättningen 30 96, 1978 års nivå, ligger naturligtvis fast.
Herr talman! Jag tackar för den kommentaren från Lilly Hansson. Men jag kan ändå inte underlåta att rikta en viss kritik mot utskottets sätt att hantera informationen. Eftersom utskottet tar upp en sådan fråga, relaterar vad som sägs och inte redovisar någon annan uppfattning, måste man tro att utskottet också delar den uppfattning som redovisas. Det var utgångspunkten för min kritik. Jag är tacksam om det inte är på detta sätt. Men då kvarstår fortfarande problemet för mig att förstå varför utskottet vill dra ner stödet till tekoindustrin i den situation där vi befinner oss. Vi behöver behålla stödet, så att vi kan behålla näringen på den nuvarande nivån, vilket jag tycker är angeläget.